Herr talman! Herr Sundelin har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att sysselsättningsstöd kan utgå till företagare i gränsområdet till det inre stödområdet i de fall då kommun tillhandahåller industrilokaler. fr.o.m. den 1 januari 1975 pågår i enlighet med riksdagens beslut en försöksverksamhet med sysselsättningsstöd i samband med lokaliseringsstöd till företag i gränsområdet till det inre stödområdet och på Gotland. Beslut om sådant sysselsättningsstöd fattas i varje enskilt fall av regeringen. Regeringens prövning avser främst vilka orter utanför det inre stödområdet som skall komma i fråga för stödet. Försöksverksamheten skall pågå under en tvåårsperiod och därefter utvärderas. Jag är inte beredd att under pågående försöksperiod föreslå några ändringar av de regler som riksdagen har förordat för försöksverksamheten. Jag vill dessutom framhålla att företag i gränsområdet till det inre stödområdet som bedriver sin verksamhet i lokaler som tillhandahålls av kommun i vissa fall kan få sysselsättningsstöd enligt gällande regler för försöksverksamheten. Om t.ex. ett sådant företag den 1 januari 1975 har fått lokaliseringsstöd för maskininvesteringar är kravet på samband med lokaliseringsstöd uppfyllt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde interpellationen är de svårigheter som flera av Norrlandskommunerna har när det gäller att komma till rätta med sysselsättning åt de arbetslösa i kommunernas ytterområden. En av de mest utsatta kommunerna är min egen, Örnsköldsvik, som har sin tätort liggande nere vid kusten. Efter sammanslagningen av de åtta kommunerna ligger flera byar med varierande antal invånare på en sträcka 69 av upp emot elva mil i periferin från kommunens centrum. Vi har ett flertal mindre tätorter som före kommunsammanslagningen betraktades som självklara mindre tätortscentra som skulle bestå och utveckla sig.

Sträckan till kommunens tätort är fram och tillbaka i runt tal 18 mil. Örnsköldsviks kommun har en areal på i runt tal 68 kvadratmil. Kommunens omkring 60 000 invånare är fördelade med omkring 44 000 i tätort och 16 000 i glesbygd. Ingen del av kommunen tillhör det inre stödområdet. Det bör också påpekas att i hela Västernorrlands län fanns vid månadsskiftet januari-februari omkring 4 820 arbetslösa, varav 1 056 inom Örnsköldsviks kommun. Det finns i beredskapsarbeten, utbildning och skyddad verksamhet inom länet 5 202 personer. Det är utifrån den här situationen jag har frågat om det inte skulle vara möjligt att låta sysselsättningsstödet utgå till sysselsättning i lokaler som kommunen låtit uppföra i dessa glesbygdsområden med hjälp av statens beredskapspengar. Jag har också framhållit i min interpellation att det skulle vara betydligt lättare för kommunerna att få företagare att etablera sig om de kunde erhålla sysselsättningsstöd. I interpellationssvaret framhåller statsrådet att sysselsättningsstöd kan erhållas för industriellt arbete i lokaler uppförda av kommunen om det efter den 1 januari 1975 utgått lokaliseringsstöd för maskininvesteringar. Jag vill erkänna att detta är en positiv tolkning av beslutet och är till fördel i vissa fall. Men jag vill samtidigt framhålla att inom Örnsköldsviks kommun har vi flera fall där såväl lokaler som erforderliga maskiner redan finns och där man skulle kunna få i gång arbeten. Låt mig också i det här sammanhanget uttala länets tillfredsställelse över den insats som statsmakterna har gjort när det gäller att skapa sysselsättning i länet i dess helhet — även inom Örnsköldsviks kommun —- frånsett glesbygdsområdena. Jag vill också betona det utomordentliga värde som skatteutjämningsbidragen har haft för kommunerna och länet i dess helhet. Örnsköldsviks kommun och alla andra liknande kommuner får en orimlig uppgift med att klara sysselsättningsfrågorna i sådana här områden om inte förutsättningarna för statens hjälp förbättras. Jag vill till sist fråga om inte herr statsrådet delar min uppfattning att svårigheterna för kommunen att klara sysselsättningen i sådana fall som jag här berört blir nära nog oöverstigliga utan någon form av hjälp. Någon sådan står i dag inte till förfogande. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Nr 23 Herr talman! Jag håller med herr Sundelin om att det sysselsättnings Torsdagen den stöd som kan utgå är väldigt viktigt när det gäller att intressera företag 20 februari 1975 att lokalisera sig på en bestämd plats. — Det här speciella fallet, som herr Sundelin tar upp, nämligen att sys Om sysselsättningsselsättningsstöd skulle kunna utgå i gränsområdena till det inre stöd = stöd till företag området, var ett riksdagsinitiativ. Riksdagen band ju sysselsättningsstö — utanför det inre det med andra lokaliseringsinsatser, så på den här punkten är det riks — stödområdet dagen som bundit oss. Har man inte fått lokaliseringsstöd till lokaler eller maskiner kan sysselsättningsstöd inte utgå under den pågående tvååriga försöksverksamheten. Jag bedömer redan denna försöksverksamhet som mycket gynnsam, men menar att vi behöver dessa två år innan vi går till riksdagen och begär en ändring. Men om det i en kommun finns lokaler som är uppbyggda med statligt stöd och som ägs av kommunerna och man där lokaliserar ett företag som får bidrag till maskinerna, då utgår sysselsättningsstöd. När de två årens försöksverksamhet är slutförd får vi naturligtvis se över även den bestämmelsen.

Herr talman! Vad statsrådet nu anförde har också sagts i svaret på interpellationen. Det är självklart utomordentligt värdefullt att kunna få använda sig av sysselsättningsstödet. Förutom de problem jag talat om när det gäller glesbygden inom Örnsköldsviks kommun är situationen den, som kommunen framhållit i skrivelse till statsmakterna, att kommunen är i stort behov av sysselsättningstillfällen inte bara i glesbygdsområdena utan även i andra delar. Mellan 1965 och 1970 har antalet förvärvsarbetande i kommunen minskat med 2 100 personer. Av länsstyrelsens prognos för näringslivets utveckling framgår att ytterligare en minskning på 800 personer fram till 1980 skall drabba kommunen. Den här minskningen som jag uppgivit har i allt väsentligt inträffat ute i glesbygdsområdena. Kommunen har ambitioner att föra en politik som förbättrar levnadsvillkoren för de människor som lever och måste bo i glesbygdsområdena. Gör man inte det kan det få allvarliga konsekvenser för de redan gjorda investeringarna i skolor och andra serviceinrättningar. Dessa människor som bor ute i glesbygden utövar en stark påtryckning på kommunen, i vart fall Örnsköldsvik, och kräver att även de skall kunna åtnjuta jämlikhet när det gäller arbete och trygghet.

Jag vill, herr talman, till sist säga att jag uppskattar den förståelse som svaret på min interpellation på något sätt ändå andas. Men frågan Nn är faktiskt allvarligare än vad jag kunnat skriva ned i interpellationen och än vad jag kunnat ge uttryck för här. Vi har ungefär 2 000 människor som ständigt jagar jobb ute i dessa glesbygdsområden, människor som är anmälda arbetslösa, har varit arbetslösa så lång tid att de inte längre kan få någonting från arbetslöshetskassan, människor som finner det meningslöst att anmäla sig till arbetsförmedlingen eftersom de inte har en chans att åka hemifrån till de områden där arbete finns. Jag hoppas emellertid, herr talman, att det skall finnas möjligheter att fortsätta debatten, kanske på ett annat sätt, omkring de här frågorna. Jag utesluter inte att kommunen återkommer med vissa förslag om hjälp — när vi t.ex. har en lokal och maskiner. Människor står och trampar och väntar. Men vi får ingen företagare dit utan sysselsättningsstöd.

Herr talman! Två lagar skall behandlas i dag, dels gruvlagen, dels minerallagen. De behandlades så sent som förra året, gruvlagen på våren och minerallagen på hösten. Man kunde därför tycka att vi kanske skulle avvakta resultatet och tillämpningen av de här två lagarna innan vi tar upp dem igen. Det finns emellertid skäl för att här handla på ett sätt som man kanske vanligen inte brukar. I våras väckte vi från moderat håll en motion om gruvlagen som visserligen inte fick stöd av de andra politiska partierna, men när det gäller vår motion om mineralfyndigheterna lyckades vi locka med oss folk-: partiet och centern, så att säga på halva vägen. Vi har just hört av herr Börjesson i Glömminge att centern och folkpartiet tillstyrkte en reservation om jordägaravgäld beträffande två områden, nämligen leror och torv. När den här frågan behandlades i riksdagen uppstod en lottningssituation, och det var endast genom att vi förlorade vid lottningen som reservationerna inte gick igenom. Det kan kanske med hänsyn härtill vara motiverat att i dag återigen ta upp frågan. Våra motioner förra året berörde olika punkter både av teknisk och materiell natur.

Ända sedan urminnes tider — i varje fall sedan medeltiden — har fastighetsägaren haft en viss ekonomisk rättighet, tidigare i form av jordägarandel och enligt den hittills gällande gruvlagen i form av rätt till jordägaravgäld. Det har alltså i århundraden funnits en rätt för fastighetsägaren. Vidare har utgått ersättning för fastighetsägaren när gruvföretag gjort intrång i hans fastighet. Den ersättningen har varit upptagen till fulla värdet plus 50 96. Det tillsattes en utredning om gruvfrågorna, som arbetade i åtskilliga år. Och gruvutredningen var helt enig — såväl representanter för gruvföretagen som för Gruvindustriarbetareförbundet — om att dessa två system skulle bibehållas. Fastighetsägaren skulle således ha ersättning för intrång med fulla värdet plus 50 96, och han skulle ha rätt till jordägaravgäld, som dessutom —- med hänsyn till penningvärdets fall — föreslogs höjd från 10000 kr. till 20000 kr. När förslaget sedan remitterades till lagrådet konstaterades att man av formuleringarna lätt kunde förstå att Kungl. Maj:t, som föreslagit borttagande av de båda nämnda instituten, inte hade bärande motiv för detta — men med hänsyn till att det var en politisk fråga gick man inte in på närmare diskussion av problemet. Regeringen, som framlade de här två förslagen förra året, tog nämligen för fastighetsägarna bort båda dessa institut som hade gällt under århundraden. Vad beträffar ersättning för intrång o. d. sades att expropriationslagen skulle gälla. Dels försvann alltså det 50-procentiga tillägget, dels infördes ett system som ger betydligt sämre ersättning till fastighetsägarna än systemet med full ersättning skulle innebära. Man kan spekulera litet i vilken filosofi som legat bakom förändringarna: om vederbörande tjänsteman försökt göra karriär genom att bryta mot en enhällig utredning eller om det är statsrådet och regeringen som av ideologiska och politiska skäl har drivit den här frågan. Vi i vårt parti anser som bekant att expropriationslagstiftningen över huvud taget är otillfredsställande, och vi har många gånger förvånat oss över att man på exempelvis centerhåll inte har haft samma uppfattning. Expropriationslagstiftningen kan vara vettig ur principiell synpunkt när det gäller expropriation av mark i tätbebyggda områden, men när man nu försöker dra allt över en kam och låta denna lagstiftning gälla även gruversättningar och vattenmål blir den helt enkelt omöjlig att tillämpa i praktiken. Såvitt jag förstår är det ett uttryck för något slags sterilt byråkratiskt tänkande att man måste ha samma bestämmelser för alla möjliga olika förhållanden. Beträffande jordägaravgälden förs ett mycket obetydligt resonemang i propositionen, men det talas något om att man numera i allmänhet söker malm i gruvor på flera hundra meters djup, att jordägaren inte eljest skulle ha gjort sig någon förtjänst av den malm man upptäcker där och att man därför inte har någon anledning att ge honom någon ersättning alls. Jag vet inte heller vilken filosofi som kan ligga bakom detta. Kan det vara något slags jämlikhetsfilosofi — att en person inte skall tjäna mer än någon annan bara därför att man råkar hitta en gruvfyndighet på hans marker? Konsekvenserna blir således att det hädanefter kommer att utbetalas dålig ersättning för ianspråktagande av mark för gruvdrift och dessutom inte kommer att lämnas någon ersättning till bönderna för själva gruvdriften. Tidigare lämnades ersättning med högst 10 000 kr. för år. Det har nu föreslagits en jordägaravgäld om högst 20 000 kr. per år och gruvfyndighet under en 20-årsperiod. Regeringens uttalande att fastighetsägarna numera inte har någon förtjänst av att gruvfastigheter upptäcks och exploateras på deras marker står flagrant i strid med vad Sveriges geologiska undersökning hävdar. Den uppfattning denna myndighet driver har mött allmän förståelse bland hundratusentals bönder landet runt, t.ex. i Norrland, i Värmland och på andra håll där det nästan blivit en folkrörelse att leta efter malmer. Man letar ju inte efter malmer hundratals meter under jorden. Den som är något initierad i dessa frågor —- vilket regeringen kanske inte har varit — vet att det även om malmens huvudkropp ligger på större djup under jordytan kan finnas bitar närmare denna som antyder malmförekomster längre ner. Effekten av denna snålhet i lagstiftningen mot bönder och jordägare landet runt är att den uppmuntran för jordägaren som skulle ligga i att han vet, att han får ersättning i två olika former, har försvunnit. Det kan inte i framtiden vara särskilt lockande för människor att leta efter malmer, som hela landet har intresse av, när de inte får rimlig ersättning härför. Det är ett av de viktigaste skälen för att man borde bibehålla jordägaravgälden. Det brukar numera ofta när man diskuterar frågan om malmer hävdas att det är rimligt att den bygd som förlorar kapital genom att malmer efter hand förs bort därifrån får ersättning på olika sätt. Det är väl också ett av de viktigaste motiven bakom inrättandet av Norrlandsfonden. Det kan visserligen invändas att den ersättning som tidigare utgick - och som jag skulle önska att man betalade även i fortsättningen — inte direkt kom hela bygden till del. Den tillfaller de fastighetsägare inom vars områden man hittar malm. Men detta i sin tur ger dem ju möjlighet att skapa annan verksamhet och att på det sättet befrämja den allmänna utvecklingen i bygden. Det kan också finnas andra, mera tekniska skäl för en ersättning. Visserligen tillför en gruvfyndighet ekonomiska fördelar för en bygd i många avseenden genom att det uppstår en viss aktivitet där, men samtidigt innebär gruvdriften för fastighetsägarna många gånger ett intrång som kan kännas besvärande. De kan inte driva sin verksamhet på samma sätt som tidigare, buller och damm påverkar omgivningen osv. Det vore inte orimligt att man av det skälet fick ersättning efter generösa grunder, i all synnerhet som gruvbolagen har accepterat att betala sådan. Det är ju ganska sällsynt att en förhandlingspart t.ex. i löneförhandlingar avstår från ett erbjudande därför att en medlare — som man möjligen skulle kunna beteckna staten som i detta fall — tycker att denna förhandlingspart egentligen inte förtjänat att få den förmån det gäller. Slutligen kan man ju säga att det väl inte är direkt orimligt att en fastighetsägare får ersättning för en gruvfyndighet som upptäckts inom hans område, även om han eljest inte skulle ha haft någon förtjänst därav —- det är i varje fall inte konstigare än att en person vinner på lotteri. Ersättningen har ju också som sagt vissa värdefulla sociala konsekvenser. Nu kaa vi med viss glädje konstatera att folkpartiet och centerpartiet gått med oss halva vägen genom att föreslå att man skall bibehålla jordägaravgälden för klinkrande leror och torv. Jag är däremot inte lika entusiastisk över motiveringen. Det verkar som om det hade uppstått en viss tankeröra i motionärernas och reservanternas resonemang. Det är inte rimligt, som herr Börjesson i Glömminge nyss framhöll, att det skall utgå jordägaravgäld därför att man nu förlorar en rättighet som man haft tidigare. Leror och torv har ju inte legat under någon inmutning eller koncession, som det i det här fallet gäller. Jordägaren har haft obegränsad dispositionsrätt till sitt område, och då är det väl inte så orimligt att han får ersättning. I reservationen 2 sägs det att man skall ha jordägaravgäld, eftersom det faktum att man såg i jordlagret att det fanns lera eller torv där födde förväntningar och kanske också medförde höjning av fastighetsvärdena. Konsekvensen av det resonemanget borde ju komma till uttryck när ersättningen skall fixeras för den mark som eventuellt inlöses för gruvdrift på området och inte i att man under 20 år får en jordägaravgäld. Jag misstänker att bakom det här resonemanget, som kanske medvetet är något rörigt, i realiteten ligger en känsla hos herr Börjesson i Glömminge och hans medreservanter, när de talar om att det är skäligt med ersättning i form av jordägaravgäld, av att det egentligen vore skäligt att bibehålla hela systemet. Jag skulle föreställa mig att det kommer att väcka en viss förvåning när det blir bekant ute i bygderna att vissa partier så litet intresserat sig för de många små fastighetsägarna. Nu är det här kanske inte så farligt, för enligt vad jag hört säger stora gruvbolag som Boliden: Vi kommer att betala jordägaravgäld och frikostiga ersättningar ändå, för vi har ett intresse av att dels vara vänner med de fastighetsägare som finns i området, dels uppmuntra dem till att leta efter malm. Men hur blev det med den stygga vargen staten? Det är ju i växande omfattning staten som intresserar sig för att själv leta efter och exploatera fyndigheter, och staten kommer säkerligen att följa de snåla principerna. Effekten av detta blir kanske att gruvbolagen kommer att framstå i en förklarad dager för de många fastighetsägarna, under det att staten kommer att hålla sig till dessa snåla principer som regeringen nu har fastslagit. Jag tror att det kommer att tvinga fram en ändring av den här lagen så småningom, när man ser effekten av den på de berörda hållen.

Herr talman! Herr Andersson i Storfors har, tycker jag, givit ett utomordentligt exempel på hur fången man är i expropriationslagens filosofi. Han talar här om att det gäller att förebygga en markvärdestegring. Om man hittar en gruvfyndighet uppe i Storuman eller långt borta i skogarna i Norrland, vad är det för markvärdestegring som kommer i fråga? Markvärdestegring är ju ett begrepp som hänför sig till vad kommuner och företag eventuellt kan företa sig i tätorter. Den markvärdestegring som uppkommer sedan en inmutning eventuellt har ägt rum är av en helt annan typ och har inte någonting med denna sak att göra. Det är alltså ett helt annat system som man försöker använda när man vill applicera expropriationslagen på dessa frågor.

Herr talman! Frågan om söndagsöppethållande av butiker och varuhus har blivit ett återkommande ärende i riksdagen sedan affärstidslagen slopades. I det betänkande som nu föreligger behandlas sju motioner som väckts till årets riksdag. Flera av dem har konkreta yrkanden om en ny affärstidslag, men utskottets majoritet har nöjt sig med att i likhet med föregående år hänvisa till den utredning som skall tillsättas när affärstidsnämnden har gjort sin utvärdering av det fria öppethållandet. I utskottet tycks man nu vara överens om att det finns flera skäl som talar för någon form av reglering av butikernas öppethållande, men man är ännu inte beredd att förorda några konkreta åtgärder. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det ligger en fara i att förlänga prövotiden. Konsumenterna anpassar sig till det ökade öppethållandet, vilket skapar det behov som nu finns, enligt vad man påstår främst från de stora affärskedjorna. Prövotiden är också farlig för närbutikerna, som inte kan hänga med i konkurrensen. De fria affärstiderna har skapat ett nytt konkurrensmedel som är uteslutande kommersiellt. Kakan som skall delas, dvs. konsumenternas köpkraft, växer ju inte med ökat öppethållande. Om de stora affärerna, som lättast kan anställa extraarbetande, börjar införa söndagsöppet måste de små närbutikerna följa efter, vare sig detta är lönsamt eller ej, för att inte tappa kunder eller omsättning. Närbutikerna kan inte heller hänga med när det gäller helsidesannonser i de dagliga tidningarna, oftast med reklam om lockpriser. Systemet med lockpriser innebär social orättvisa, därför att det marknadsföringssystemet gynnar de redan bäst ställda. Enbart inom kooperationen används i dag mera pengar till att tala om tillfälliga prissänkningar än som används för varuinformation. Fabrikanter och grossister är också överens om att detta är fel, att det är osund reklam, men ingen är beredd att sluta, trots medvetenheten om att lockpriserna leder till prisfördyringar på övriga varor. Det finns tre huvudargument mot fria affärstider: de medför höjda priser, de leder till nedläggning av mindre, ofta familjeägda eller kooperativa, närbutiker, och de resulterar i otillfredsställande arbetstider för de anställda och ett ökat utnyttjande av icke organiserade deltidsarbetande. Det sista är enkelt att konstatera. Det finns i dag ca 275 000 arbetande inom handeln. Av dessa var år 1973 113 000 deltidsanställda. Organiserade i Handelsanställdas förbund är ca 134 000. Det innebär en organisationsandel på mindre än 50 96. Det ökade utnyttjandet av tillfällig extra personal och den ökade andelen deltidsarbetande är anledningen till att de handelsanställdas organisationer så hårt driver frågan om en ny reglering av affärstiderna. Vid den ordförandekonferens som hölls i oktober 1974 om den kommande avtalsrörelsen berördes också de deltidsanställdas problem. De deltidsanställda utgörs som vi vet till övervägande del av kvinnor, vilkas största problem utgörs av en ojämn arbetstid och ojämn inkomst. Därav följer både ekonomisk och social otrygghet. De deltidsarbetande är de som först drabbas av rationaliseringar och permitteringar. Korta arbetstider blir ännu kortare. Trots att förbundet uppnått vissa förbättringar för den organiserade personalen återstår ännu mycket. Handelsanställdas förbund menar att en minsta arbetstid om 20 timmar per vecka måste införas, samtidigt som de deltidsanställda måste få jämnare arbetstid och inkomst. Dessa frågor är avhängiga av en reglering av öppethållandet. Hur verkligheten ser ut kunde vi höra i radioprogrammet Familjespegeln i tisdags. En vuxenstuderande flicka på 19 år, som på grund av sin ålder och föräldrarnas inkomst hamnat utanför studiestöd och lånemöjligheter, tvingades arbeta som kassabiträde i en affär för att klara livsuppehället. Hon arbetade 15 timmar i veckan för en ersättning av 8 kr. i timmen. Även med 100 96 ob-tillägg för arbete på söndagar var hon en billig arbetskraft för affärsinnehavaren. Hon var i alla fall 19 år. Yngre skolungdomar betalas ännu sämre. Och eftersom de inte är organiserade gäller inte avtalens regler om ob-tillägg. De kan därför utnyttjas ännu mer. Arbetstiden — 15 timmar i veckan — är också anmärkningsvärd. För erhållande av flera av de avtalsbundna och lagstadgade sociala förmånerna går gränsen vid 16 timmar i veckoarbetstid. Med alla de möjligheter som motparten har är det sannerligen inte så enkelt för en facklig organisation att tillförsäkra sina medlemmar bra anställningsvillkor. Attityden till öppethållandet har förändrats. Det gäller i varje fall Kooperativa förbundet, som i sitt remissyttrande över affärstidskommitténs betänkande 1970 om affärstidslagens slopande intog en klart positiv ståndpunkt och anslöt sig helt till kommitténs förslag. I kommentaren till årets riksdagsmotioner i denna fråga säger man nu i tidningen Vi: ”Stämningarna tycks vara sådana att man kan räkna med att handeln får gå tillbaka till det gamla systemet kanske redan 1976. Kooperationen kan knappast ha något att invända — möjligen finns det ett särskilt behov av söndagsöppet i storstadsområdena. Men Konsum/Domus, som alltid får ta de värsta smällarna från kritiken för att handeln vill tillmötesgå de grupper konsumenter som vill söndagshandla, har knappast något att förlora på en lagstiftning. Frivilliga uppgörelser med privathandeln har ju inte gått att nå.” Men undersökningar visar att det inte är storstäderna som leder söndagsöppethållandet. Det är i stället städer som Helsingborg, Eskilstuna, Kalmar, Borås och Sundsvall som har mera söndagsöppet för 100 000 invånare än vad Stockholm har. Helsingborg har tiofalt mer söndagsöppna livsmedelsbutiker än vad såväl Stockholm som Göteborg och Malmö har. Detta visar att söndagsöppethållandet bottnar i konkurrensförhållanden, lönsamhetsproblem, överetablering och andra s.k. företagarproblem. Vänterpartiet kommunisterna är överens med handelns organisationer om att affärstidsfrågan har varit föremål för tillräckliga undersökningar och diskussioner för att ett snabbt ställningstagande skall kunna göras. Bakom de handelsanställdas krav om en skärpt affärstidslag står i dag stora delar av den samlade fackföreningsrörelsen och en bred konsumentopinion. Vi stöder den uppmaning som Handelsanställdas förbund riktar till regering och riksdag: Inför en skärpt affärstidslag snarast! Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 2 har utskottet behandlat motioner som väckts från så gott som samtliga partier. I motionerna har återigen framförts förslag som syftar till att en affärstidsreglering i någon form bör komma till stånd. Det framgår av utskottets betänkande att utskottet har beaktat ett av handelsministern avlämnat interpellationssvar till herr Svensson i Kungälv. I detta svar framhöll statsrådet Feldt bl.a. att affärstidsnämnden ännu inte lämnat någon sammanfattande bedömning av verkan av fri affärstid, att nämndens arbete beräknas vara avslutat inom kort och att den av riksdagen begärda ut redningen kommer att tillsättas omedelbart därefter. Med tanke på den situation som vi tidigare har haft här i riksdagen när frågan om affärstiderna stått under debatt är det i dag glädjande att nästan samtliga partiers representanter i utskottet har slutit upp bakom årets betänkande från näringsutskottet. Som framgår av detta anser utskottet att det är angeläget att affärstidsnämndens slutredovisning framläggs inom kort och att därpå följande utredningsarbete bedrivs med stor snabbhet. Med tanke på de av motionärerna anförda skälen för återinförande av någon form av affärstidsreglering vill jag peka på vad utskottet i detta sammanhang har uttalat. Utskottet understryker att skäl kan, såsom framgår av motionerna, anses tala för en reglering i någon form av butikernas öppethållande. Utskottet förutsätter att den aviserade utredningen kommer att noga beakta detta alternativ och därvid bl.a. överväga frågan om de anställdas inflytande på detta område. Men samtidigt har utskottet klart sagt ifrån att något ställningstagande nu av riksdagen, till förmån för en på visst sätt utformad affärstidsreglering, är utskottet inte berett att förorda. Med hänsyn till årets nästan enhälliga utskottsbetänkande vill jag här yrka bifall till detsamma. Till sist bara en liten kommentar till fru Nordlanders inlägg. Fru Nordlander säger: Vi från vänsterpartiet kommunisterna vill snarast återinföra affärstidsreglering. Men då är bara frågan den: Vad ligger i bedömningen ”snarast”? Är det månader eller en längre tidrymd? Om riksdagen skulle bifalla reservationen, blir regeringen ändå tvingad att bearbeta materialet om förändringarna i dagens och morgondagens detaljhandel för att över huvud taget kunna förelägga riksdagen ett lagförslag. Liksom utskottet är jag därför övertygad om att det är bäst för alla parter, inte minst för de handelsanställda, att affärstidsnämndens material blir föremål för en utredning så att det sedan kan ligga till grund för ett eventuellt lagförslag.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
Herr talman! Jag vill till herr Blomkvist säga att vänsterpartiet kommunisterna menar att de utredningar som redan finns ger tillräckligt underlag för en lagskrivning. Vi hävdar att det är bara vänsterpartiet kommunisterna som är konsekventa i denna fråga. Vi undrar vad det är som styr de övriga partierna. Det har ju funnits en affärstidsnämnd som hela tiden har följt utvecklingen och som väntas göra en utvärdering av försöket med fria affärstider. Handelns utredningsinstitut har också gjort egna utredningar som redovisats. Utskottet säger att man redan nu är klar över att det finns flera skäl som talar för en reglering av affärstiderna. Då blir man litet fundersam över vad det är som de nya utredningarna skall syssla med. Vilka direktiv skall de få? Nr 24 Redan i början av 1972 vid ett möte i Göteborg sade handelsminister Fredagen den Feldt att om de fria affärstiderna, som infördes på prov, missbrukades 21 februari 1975 fanns ett färdigt förslag till en skärpt lag. Alltså skulle det inte behöva ta särskilt lång tid att ändra lagen. Det kan väl förklara vad vi menar Återinförande av med ”snarast”.
Herr talman! Det är väl ändå så, fru Nordlander, att om regeringen över huvud taget skall kunna lägga fram ett lagförslag måste det finnas ett beslutsunderlag. Fru Nordlander hänvisar till det material som nu finns. Då är man naturligtvis mycket intresserad av vad vänsterpartiet kommunisterna har anfört i sin motion och vad fru Nordlander här har anfört i sitt inlägg. Jag skulle vilja ställa två frågor som man inte kan få svar på i vare sig motionen, reservationen eller fru Nordlanders inlägg men som det borde vara värdefullt för regeringen att få besvarade. Jag frågar alltså fru Nordlander: Vilket öppethållande skall det vara på vardagarna enligt vänsterpartiet kommunisterna? Vilket öppethållande skall det vara på lördagarna? Det framgår nämligen inte av det material som nu föreligger.
Herr talman! Det är väl helt klart att öppethållandetiderna måste ingå i det lagförslag som vi förväntar oss skall komma. När nu handelsminister Feldt sagt att det redan finns färdiga förslag till en skärpt lag måste han väl ändå ha någon mening med det.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag i flera år har motionerat i denna fråga. Vid förra årets behandling av ärendet bifölls min motion om en utredning. Det framhölls då i debatten att det inte borde dröja för länge innan den tillsattes och att det borde vara en snabbutredning. LO ansåg i sitt yttrande att utredningsarbetet borde kunna bedrivas samtidigt med affärstidsnämndens arbete. Handelsanställdas förbund uttalade sig då också för en snabbutredning med sikte på affärstidslagens återinförande. Nu, ett år senare, kan det konstateras att den beslutade utredningen fortfarande inte är tillsatt, och det är att beklaga. Handelsministern uttalade för kort tid sedan här i kammaren med anledning av en interpellation av herr Svensson i Kungälv att utredningen skulle tillsättas omedelbart sedan affärstidsnämnden slutfört sitt uppdrag. Det skulle som bekant ha skett vid det senaste årsskiftet, men nu har affärstidsnämnden fått sitt förordnande förlängt till den 1 juli, och så går det ytterligare ett halvår innan utredningen kommer i gång. Nu må man hoppas att utredningen när den äntligen kommer i arbete också bedriver detta så att frågan snarast kan presenteras på riksdagens bord. Det var med tillfredsställelse man tog del av handelsministerns uttalande i interpellationsdebatten att det är ”alldeles klart att det blir en särskild utredning och att dess sammansättning kan behöva bli en annan än affärstidsnämndens. Jag anser det vidare helt klart att utredningsarbetet kommer att kunna bedrivas med snabbhet. För det första finns allt utredningsmaterial nu framtaget — jag anser inte att utredningen skall behöva göra några egna omfattande utredningar annat än i så fall undantagsvis. För det andra avser jag att i direktiven framhålla att skyndsamhet är av nöden.” Detta handelsministerns uttalande och utskottets positiva ställningstagande till motionerna tolkar jag på det sättet att det trots affärstidsnämndens förlängda förordnande ändå kan ske någonting snabbt i den här frågan, och därför, herr talman, har jag inget yrkande utan kommer att biträda utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Blomkvist har som talesman för utskottet deklarerat att affärstidsnämndens arbete snart är avslutat och att den av riksdagen begärda utredningen därefter skyndsamt, med betoning på skyndsamt, kommer att tillsättas och att den skall komma med ett ställningstagande att föreläggas riksdagen. Det är det löftet som gör att jag i dag skall avstå från att yrka bifall till motionen 1646 av herr Werner i Malmö och mig.

Herr talman! Jag har lyssnat på fru Nordlander men saknar fortfarande en upplysning. Mycket noga har jag läst kommunisternas motion och Jörn Svenssons reservation. Han säger där: ”-—-- förbud bör införas mot öppethållande på sönoch helgdagar, inbegripet helgdagsaftnarna påsk-, pingst-, midsommar-, juloch nyårsafton. Någon dispensmöjlighet bör inte inskrivas i lagen.” Det är alltså förbud mot öppethållande både helgdagar och helgdagsaftnar. Då undrar jag hur det skall gå under påsken när vi skulle få fyra dagar i följd med lag om stängt i alla affärer: långfredagen, påsk Fyra dagar i följd stängt i alla affärer, det kräver alltså kommunisterna. Då vill jag fråga om en detalj, som jag undrar hur man skall klara. Massor av hushåll är beroende av att ha färsk mjölk hemma, inte bara barnfamiljerna. Skall de lagra mjölken i fyra fem dygn eftersom de inte får någon chans att köpa ny? Tänk er en barnfamilj med tre fyra barn. De konsumerar kanske 3 eller 4 liter — ibland mer —- om dagen. De måste ha till skärtorsdagens eftermiddag och kväll, till långfredagen, till påskaftonen, till påskdagen, till annandag påsk och till morgonen därefter. Det blir åtminstone 15-20 liter som man måste bära hem och lagra. Det går väl för de familjer som har väldigt stora kylskåp. Men vad händer med de andra, fru Nordlander, som bara har mindre kylskåp? Mjölken lär inte hålla sig i fyra fem dagar om den förvaras i rumstemperatur. Så undrar jag också hur det skall gå för de människor som inte har kylskåp alls här i landet. Kommunisterna tror kanske att alla människor i Sverige har kylskåp. Jag har bett riksdagens upplysningstjänst att kontrollera läget. Enligt 1969 års hushållsbudgetundersökning var 222 000 hushåll i Sverige utan kylskåp. Av dem var 60 000 pensionärshushåll utan kylskåp. Siffrorna har troligen förbättrats något sedan dess, men enligt upplysningstjänsten är förändringen på kylskåpssidan sannolikt ”av mindre omfattning”. Dessa människor är mycket beroende av att skaffa sig färskvaror var eller varannan dag. Om affärerna blir stängda för dem i fyra fem dygn, som kommunisterna kräver lag på, blir det naturligtvis omöjligt för de här människorna att hålla sig med färsk mjölk. I rumstemperatur blir mjölken i regel sur efter ett par dagar. Min fråga är alltså rent praktisk. Den handlar bara om en del av kommunisternas reservation. Men jag skulle tro att tusentals människor här i landet är rätt nyfikna på svaret. Hur klarar man sig, fru Nordlander, dels i stora barnfamiljer, dels i hushåll utan kylskåp om alla affärer är stängda fyra fem dygn i sträck? Skall man börja dricka sur mjölk eller får man övergå till vatten och lingondricka, till läskedryck och lättöl?
Herr talman! Ja, herr Ahlmark, vi menar precis vad vi säger. Det skall inte vara några dispenser för söndagsöppet eller för de här helgdagarna. När det gäller barnfamiljerna är väl sexbarnsfamiljer numera undantag. De flesta har också kylskåp, och redan i dag handlar man mjölk för flera dagar. Den är ju datumstämplad. Om de fria affärstiderna skall fortsätta kommer alla närbutiker att försvinna. Då tvingas man i alla fall att handla på de stora varuhusen och stormarknaderna som ligger långt bort och att köpa stora kvantiteter mjölk för att klara det hela. Man kan, herr Ahlmark, naturligtvis mycket väl dricka sur mjölk. Det går väldigt bra, och det är kanske hälsosammare än att dricka söt mjölk. Det finns också annat att dricka. Jag vill ställa en motfråga till herr Ahlmark: Vill herr Ahlmark och folkpartiet ha söndagsöppet kvar?

Herr talman! Utskottet är enhälligt bortsett från kommunisterna. Vi kommer att rösta på utskottsmajoritetens förslag. Debatten gäller nu kommunisternas reservation. Det var den jag frågade om. Jag utgick inte från någon sexbarnsfamilj. Jag talade för en halvtimme sedan med en familj här som visst hade tre barn. De gör av med 4 liter mjölk om dygnet. De skulle under en kommunistisk påsk med stängt fyra fem dygn i sträck tvingas köpa in 15-20 liter mjölk. Nu har de tur, för de har ett jättelikt kylskåp. De skulle klara en kommunistisk påsk. Men för dem med mindre kylskåp går det inte lika bra. Nu säger fru Nordlander att de flesta har kylskåp. Ja, det är alldeles riktigt. Men en undersökning, som riksdagens upplysningstjänst har vidarebefordrat till mig, visar alltså att 222 000 hushåll saknade kylskåp 1969 —- av dem 60 000 pensionärshushåll — och förbättringen har varit ”av mindre omfattning” sedan dess. Fru Nordlander säger ändå att de flesta har kylskåp, underförstått att man kan strunta i dem som inte har något. Det är ett klart besked. Men jag tycker inte att man skall strunta i dem. Fru Nordlander säger också att man kan dricka sur mjölk. Det är lösningen på den kommunistiska påsken. Det var väl det jag anade. Vpk:s budskap till väljarna: Drick sur mjölk på påsken!
Herr talman! Jag tror att de flesta i dag klarar inköpen, även om det inte skulle vara öppet de här dagarna. Det är min uppfattning. När jag talade om sur mjölk trodde jag att herr Ahlmark skulle förstå vad det var fråga om. Dricker aldrig herr Ahlmark filmjölk? Det är ett mycket, mycket bra komplement. Den håller säkert också i flera dagar. Barn äter faktiskt filmjölk. Detta borde inte vara något problem, inte ens för herr Ahlmark.

Herr talman! Frågan om temporärt etableringsförbud för stormarknader som förs fram i motionerna 898 och 1638 och som behandlas i det nu aktuella betänkandet nr 3 från näringsutskottet har tidigare — 1973 och 1974 — varit föremål för riksdagens prövning. Näringsutskottets majoritet har i år liksom 1973 och 1974 inte varit mottaglig för de synpunkter som vi reservanter anser motivera ett tem porärt etableringsförbud för stormarknader. Utskottsmajoriteten framhåller dock att det är en angelägen fråga som tas upp i dessa motioner, men anser att dess ställningstagande är lika relevant i år som tidigare, eftersom utskottsmajoriteten vill avvakta distributionsutredningens förslag. I huvudsak instämmer utskottet dock i den bedömning och den oro som kommer till uttryck i motionerna. Åren 1973 och 1974 har utskottet hänvisat till att man väntade ett betänkande från distributionsutredningen. Något sådant har emellertid inte framlagts. I år förutsätter ytskottet att utredningens betänkande skall komma under 1975. Argumenten i den här frågan är väl kända, och det har förts många och långa debatter i riksdagen i ärendet. Jag skall därför endast i några punkter beröra vad som ligger till grund för motionen. Den oro som vi reservanter känner inför etableringen av stormarknaderna delas av många. Det överklagningsärende som gick upp till regeringen förra året visade att även den är orolig för den stormarknadsetablering som pågår. Vilka är då argumenten mot dessa livsmedelstundror? Ja, stormarknaderna är ju baserade på bilburna kunder — icke bilburna kunder göre sig inte besvär. Några kollektiva transportmedel finns sällan. Kunden får själv bära sina distributionskostnader. Kunden köper också mycket och eventuellt billigare. Men kunderna räknar sällan ut sina transportkostnader och lägger dem till varupriset. Såvitt man kan bedöma gör de många gånger liten eller ingen vinst. Dessa köpmarknaders extrema uppläggning gör också att de är sårbara. Det framgick inte minst under fjolårets oljekris då stormarknaderna fick ett kraftigt kundbortfall, eftersom människorna inte ansåg sig ha råd att spendera pengar på bensin för besök på dessa. Stormarknaderna är inte någon tillgång för handikappade eller sjuka människor och självfallet inte heller för ensamstående eller för unga familjer, som inte har råd att ha egen bil. Ett av de problem som tagits upp i motionerna är att etableringen av stormarknader innebär en utglesning av butiksnätet i stadsbilden. Utskottet hänvisar dock till att kommunerna har planmonopol, och det är i och för sig alldeles riktigt. Men planeringen av stormarknader är ju inte någon lokal fråga, eftersom det för en sådan behövs ett befolkningsunderlag på ungefär 100 000 personer. Det är alltså inte bara en enda kommun som bör ta ställning till om en stormarknad skall få etableras. Herr talman! Vi reservanter vidhåller vårt åren 1973 och 1974 framförda yrkande att, med hänsyn till att varuhandelns struktur snabbt håller på att förändras, åtgärder bör vidtas för att motverka en ytterligare koncentration. Vi hävdar, som vi skriver i reservationen, att det inte är rimligt att avvakta distributionsutredningens kommande betänkande och eventuella förslag till åtgärder som detta kan ge anledning till. Vi anser därför att ett temporärt etableringsstopp bör införas för stormarknader. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De s.k. stormarknaderna eller externa varuhusen är en företeelse som är vållad av den kapitalistiska koncentrationen. När vpk tar ställning för ett etableringsförbud är det därför att dessa anläggningar är emot folkflertalets intressen, både den stora majoriteten lönarbetares och de små butiksägarnas. Vi menar f. ö. att förbudet borde vara konstant och inte bara temporärt. På en rad områden har de externa varuhusens verksamhet effekter som står i strid med varje strävan efter social utjämning och solidaritet. De står också i strid med en ansvarsfull och socialt progressiv samhällsplanering. För det första är de externa varuhusen i sig själva konstruerade för ett köpunderlag, vars geografiska omfattning medvetet går utöver det tätortslokaliserade butiksoch varuhusnätet. De skapar därmed nya trafikbehov, och de gör detta i ett läge när vägoch trafiksituationen redan är ansträngd och vållar stora samhälleliga kostnader. ; För det andra minskar stormarknadernas regionala inriktning underlaget för lokala butiker. Vad som vinns av stormarknaderna, förloras av den tätortsbundna handeln och kvartershandeln. Förlusten blir i verkligheten större än tillskottet i omsättning för stormarknaderna. Konsumenternas transportkostnader ökar, vilket ju vid varje given konsumtionsnivå måste minska den totala köpkraften för andra ändamål. För det tredje medför etablering av stormarknader felaktiga och belastande plansituationer. Kostnader för avfartsvägar, säkerhet, parkeringsytor m.m. ökar. Dessa problem blir större än vid centralisering inom tätortsområdena, där man delvis kan utnyttja befintliga basinvesteringar. Erfarenheten visar också att kommunernas s.k. planmonopol inte leder till något grepp på läget. Butikskedjornas påtryckningar och självgjorda planförslag är en alltför hård nöt för svaga kommunalmän. För det fjärde leder stormarknaderna till ökad övervältring av transportarbetet på konsumenterna. Självhämtning, s.k. cash and carry, och ökning av bilbaserade köpresor och avstånd verkar i denna riktning. För det femte leder stormarknadernas prispolitik till förvridna prisoch kostnadsrelationer. Att stormarknaderna i vissa fall bjuder skenbart fördelaktiga priser motverkas av övervältringen av transportarbete, höga plankostnader, samhälleliga trafikproblem. Till bilden hör också de kvantitetsrabatter som butikskedjorna tilltvingar sig och som inte har någon reell bakgrund i fråga om lägre kostnader. Stormarknaderna är ofta initiativtagare till prismanipulationer och erbjudanden som inte har någon täckning i reella kostnadsförhållanden. De förvrider därmed marknad och köpkraft på ett vilseledande och för kvartershandeln diskriminerande sätt. För det sjätte leder externa stormarknader till en uttunning av sortiment och service i tätortsområdena. Vissa varor upphör att finnas i tätortens butiker och varuhus och tillhandahålles bara i externvaruhuset. För det sjunde medför stormarknaderna direkta sociala orättvisor. Det är de redan illa ställda bland konsumenterna som drabbas. De som missgynnas är låginkomsttagarna, det är arbetarungdomen, de studerande, pensionärerna, människor med rörelsehinder, ensamföräldrar med barn, de billösa — som faktiskt fortfarande är i majoritet inom befolkningen i det här samhället. Stormarknadens filosofi är: Du skall vara bilburen, du skall ha råd med de stigande bensinkostnaderna, du skall vara köpkraftig och gärna göra stora engångsköp, du skall klara din transport själv, du skall vara prylinriktad — bra karl reder sig själv. Detta är segregering, detta är diskriminering. För det åttonde slutligen, har vi den samlade sociala ideologin bakom de tendenser som manifesterar sig i bl.a. stormarknaderna —- köpandets och kommersialismens filosofi. Det är en filosofi som berör den mest centrala av samhälleliga frågor: vad människorna skall göra av sina liv och sin tid. Skall de tillbringa fritiden i skvalmusik under köpande? Skall de låta sitt tänkande kretsa kring de varor kapitalet bjuder ut? Skall de kräva att handelns folk ställer upp på övertid för att betjäna dem? Skall de ströva omkring med barnen i varuhustillvarons glitter? Eller skall de se mer stramt och funktionellt på köpande och konsumtion? Skall de i stället ägna sig åt kulturen, åt den samhälleliga verksamheten omkring sig, åt sin egen plats och roll i den samhälleliga verkligheten och åt sitt medvetande om denna verklighet? Staten och lagstiftarna kan gynna resp. missgynna dessa olika tendenser. Det vore rimligt om vi för ovanlighetens skull gynnade medvetandet framför köpandet. Herr talman! Man kan kritisera stormarknaderna och det tänkande de representerar från ganska olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter kan vara socialistiska, de kan naturligtvis också vara socialliberala. Utifrån olika åskådning kan man lägga olika tyngd i kritikens skilda delar. Jag har här redogjort för mitt partis viktigaste utgångspunkter och därmed klargjort varför vpk ämnar rösta för reservationen.

Herr talman! Den här frågan har — som tidigare påpekats — debatterats i flera år, och det är naturligtvis svårt att komma med några nya argument i själva sakfrågan. Jag vill dock erinra om att riksdagen tidigare har avslagit framställningar om temporärt förbud mot etablering av stormarknader. Som framgår av utskottets betänkande har både reservanter och motionärer även i år uttalat sig för att tillfälligt stoppa utbyggnaden av stormarknader, i avvaktan på distributionsutredningens betydelsefulla arbete. I detta sammanhang bör vi då komma ihåg att etableringsstoppet berör bara ett distributionsled inom detaljhandeln. De som står bakom reservationen hävdar nu liksom tidigare bl.a. att varuhandeln håller på att snabbt förändras och att åtgärder måste vidtagas för att motverka en ytterligare koncentration. Även i år har också utskottsmajoriteten uttalat sin oro över utveck lingen inom detaljhandeln. I sitt betänkande framhåller utskottet att utvecklingen inom dagligvaruhandeln gör det nödvändigt att överväga om samhällets inflytande på den framtida distributionsstrukturen bör utökas.

Detta innebär att utskottsmajoriteten, i motsats till reservanterna, anser att utredningens arbete bör avvaktas innan riksdagen tar ställning till eventuella förslag till åtgärder för att förbättra detaljhandelsstrukturen. Det finns all anledning att här erinra om att distributionsutredningen befinner sig i slutskedet av sitt betydelsefulla arbete och enligt uppgift avser att avlämna sitt betänkande under året. I den aktuella debatten om detaljhandelsstrukturen är det alldeles uppenbart att kommunerna när det gäller framställningar om nyetablering av stormarknader arbetar med större vaksamhet än tidigare. Men jag skall återkomma till detta litet längre fram i mitt anförande. Trots att jag inte hade tänkt göra det vill jag ändå nu, efter herr Svenssons i Malmö anförande, redovisa ett material som måste tillmätas viss betydelse i sammanhanget. En av länsstyrelsen och landstinget tillsatt arbetsgrupp har haft i uppgift att undersöka stormarknadshandeln i Stockholms län och har under hösten 1974 avlämnat sitt betänkande. Arbetsgruppen kom fram till att det som en första utredningsetapp var nödvändigt dels att genomföra en allmän beskrivning av landets stormarknadshandel, dels att om möjligt försöka belysa effekterna av stormarknadsetableringar på den övriga detaljhandeln, främst då inom livsmedelshandeln. Detta skulle sedan ge underlag för ställningstagandet till frågan huruvida en allmänt restriktiv hållning gentemot stormarknadsetableringar kunde vara befogad. Jag vill här göra en kortfattad sammanfattning av utredningens promemoria. År 1972 svarade fem stormarknader för omkring 4,5 96 av den totala livsmedelsförsörjningen i Stockholms län. Utredningen kom vidare fram till att stordriftsformerna är mycket betydande, men att de egentliga stormarknaderna inte utgör något mer uppseendeväckande inslag däri. Det innebär alltså att det förekommer koncentrationer inom andra distributionsled än stormarknaden. Vidare har butiksstrukturen i den betydelsefulla mellangruppen med 1-5 milj.kr. årsomsättning varit relativt stabil. Utredningens bedömning är att de genomförda studierna inte tyder på att det f.n. erfordras etableringsrestriktioner mot stormarknadshandeln i avsikt att därmed mera allmänt skydda övrig livsmedelshandel. Det kan räcka med det anförda. Jag är medveten om att stormarknadshandeln spelar en annan roll i distributionsstrukturen inom ett storstadsområde än inom övriga delar av landet. Men att jag nu för fram desssa fakta, hämtade ur utredningens betänkande, får självfallet inte tolkas så att utskottet skulle nonchalera riskerna med etableringen av för många stormarknader. Tvärtom. Som jag tidigare anfört har utskottet uttryckt sin oro inför den ökade etableringen av stormarknader. Men eftersom debatten om stormarknaderna i betydande utsträckning har saknat underlagsmaterial och argumenten i vissa sammanhang har baserats mera på tro än på vetande är det bra att genomföra sådana undersökningar som nu gjorts i Stockholms län. Det skulle vara synnerligen värdefullt om andra kommunala huvudmän gjorde liknande utredningar. Alla känner till att det redan i dag finns möjligheter för berörda organ att påverka butiksstrukturen i kommunerna. Detta har också framhållits av tidigare talare i dag. Redan nu kan kommunerna t.ex. planera på ett sådant sätt att den mark som man vill ha bebyggd blir så attraktiv som möjligt för en önskad butiksstruktur. Dessutom kan kommunerna styra detaljhandelsstrukturen genom den kommunala trafikplaneringen. Det finns inte minst i Stockholm och i Göteborg exempel på genomförda trafikplaneringar som medfört många förändringar för olika detaljhandelsformer och i samband därmed för berörda konsumenter. Det är bl.a. mot denna bakgrund som utskottet menar att kommunerna i dagens läge genom det kommunala planmonopolet faktiskt i väsentliga hänseenden bestämmer förutsättningarna för detaljhandeln i kommunerna. Beträffande utskottets behandling av motionen 1602 vill jag hänvisa till utskottets betänkande.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
Herr talman! Det är säkerligen en mycket viktig fråga som vi behandlar i dag. När vi förra året diskuterade denna fråga i utskottet ställde vi från moderata samlingspartiet oss bakom majoritetsutlåtandet. Vi räknade då med och hoppades på att distributionsutredningen till i år skulle ha framlagt sitt betänkande. Det skulle ge oss möjlighet att på ett mera seriöst sätt ta ställning till frågan, vad som skall hända med stormarknaderna, med den allmänna varudistributionen över huvud taget. Nu har så inte skett, och vi kan inte fatta något avgörande beslut. Trots att jag har sympatier för de synpunkter som här framförts från folkpartister och centerpartister har jag svårt att ansluta mig till den reservation som föreligger. I den anhåller man bara om att regeringen snarast skall förelägga riksdagen ett lagförslag om temporärt etableringsförbud. Vi vet ju inte hur snabbt regeringen önskar arbeta, och det är troligt, ja, nästan säkert, att regeringen inte skulle lägga fram ett sådant förslag innan distributionsutredningen framlagt sitt betänkande. Från den synpunkten är reservationen meningslös. Dessutom har jag inhämtat att kommunerna — jag säger detta i anslutning till vad herr Blomkvist sade — f. n. inte lämnar några tillstånd till nya stormarknader. Det är endast de som redan har fått tillstånd som kan fortsätta med sin planering. En reservation av detta slag fyller då inget syfte. Jag kommer därför att lägga ned min röst vid omröstningen.

Herr talman! Det finns flera skäl för reservanterna att hålla fast vid sin mening. Av parlamentarisk erfarenhet vet vi vad som blir resultatet när man i en allmänt hållen utskottsskrivning uttrycker sin oro över en tendens men inte föreslår några som helst konkreta åtgärder för att komma till rätta med tendensen utan bara avvaktar ytterligare beslutsunderlag: det medför endast att tendensen blir starkare. I realiteten är det detsamma som att säga: Vi gör ingenting åt detta, vi vill inte göra någonting åt det. Av opinionsmässiga skäl kan man inte säga det rent ut, men det är den sakliga effekten av att inte göra någonting. Herr Blomkvist refererade resultaten av vissa undersökningar och menade att man måste undersöka detta mycket noggrant innan man kan ta ställning. Ja, det hade då verkligen inte varit någon svårighet att ta ställning med utgångspunkt i de praktiska erfarenheterna i det verkliga livet. Vad som är effekterna av denna utveckling och hur konsumenterna ser på detta borde ju konsumentkooperationen kunna ge besked om — där har man ju en verklig kanal till konsumenterna. Varför skall man överlämna den saken till länsbyråkratin, som — det måste jag säga trots att jag själv tillhör den — ibland har en överdriven önskan att i det oändliga utreda, inventera, belysa osv. och skjuta alla avgöranden på en avlägsen framtid? Det finns dessutom ett speciellt skäl till att nu fatta ett beslut. Om man inte vet riktigt hur man i framtiden vill ha det, så skall man naturligtvis akta sig för att uppmuntra tendenser som stärker de förhållanden som man är oroad över. Från utskottsmajoritetens utgångspunkt —- nämligen att man är oroad över denna tendens — hade det logiska varit att säga sig: Vi kan inte nu bestämma oss definitivt för om vi i framtiden skall ha ett förbud eller om vi skall tillåta viss sådan här etablering. Låt oss därför nu införa ett temporärt förbud. Därigenom förhindrar man den utveckling som är den farliga, nämligen att det under tiden uppstår en rad ytterligare sådana här anläggningar — för sådana kommer naturligtvis att uppstå, även om konjunkturen just för ögonblicket inte är särskilt gynnsam för det. Men släpper man fram en sådan tendens, så låser man sig år för år allt hårdare för att i princip godkänna den. Om utskottsmajoritetens oro är en äkta oro, herr Blomkvist, och inte bara en oro för galleriet, så hade det logiska varit att säga: Låt oss införa ett temporärt förbud tills vi får ett bättre utredningsunderlag. När det kommer kan vi fatta beslut i frågan, om vi skall göra förbudet permanent eller släppa efter på det. Vad som vidare ger anledning till oro i det här sammanhanget är just att utvecklingen marscherar framåt steg för steg. Så länge man ingenting gör, och så länge man dessutom överlämnar det eventuella görandet i händerna på dem som man vet har något dubbelbottnade intressen, får man ingen säker lösning alls av de här frågorna. Det är också en annan oklarhet i herr Blomkvists anförande här och i utskottsmajoritetens betänkande: det talas om vikten av en avvägning mellan olika intressen. Det är intressant. Flera miljoner konsumenters intressen skall då plötsligt av en liten grupp experter ”avvägas” — givetvis mot de stora butikskedjornas, enligt herr Blomkvist, lika berättigade intressen! Det är just dessa glidande formuleringar som man har anledning att vända sig mot. Vad är det som skall övervägas? Vems skäl är det som skall lysa igenom? Är det butikskedjornas skäl? Skall man ge en hand åt dem, eller skall man inte göra det? Det är det ni inte svarar på. Herr Blomkvist borde i egenskap av gammal kooperatör — jag själv är uppvuxen i en familj där man varit kooperativt organiserad sedan 1908 — i praktiska livet ha sett hur det här fungerar. Låt oss som exempel ta vad som hände i Gävle när kooperationen etablerade sin stormarknad ute i Valbo! Då gick det plötsligt inte att köpa möbler inne i staden. De som inte var bilburna, de som var gamla, de som hade svårt att gå, de som måste släpa ungarna med sig när de skulle ut och handla kunde inte köpa möbler, hemtextil och en rad andra varor — även barnkläderssortimentet tunnades ut vetvdiigt och flyttades ut en mil utanför staden. För dem som ville handla kooperativt gick det alltså inte att handla kooperativt så länge de höll sig inne i staden, ifall de ville ha sådana varor. Dessutom blev det avsevärt besvärligare att ta sig dit och dädan och att transportera varorna med sig. Likadant var det i Rosengårdsområdet i Malmö. Där fanns det olika önskemål, som bröts mot varandra och där den lokala kooperationens ledare tyvärr intog den ståndpunkten, att de skulle understödja och gå med i Rosengårds centrum, som ju är ett storvaruhus — även om det råkar ligga inne i en tätort och inte utanför, bygger det på samma princip. Följden blev att många av dem som bodde i området fick mer än en kilometers gångavstånd till närmaste butik. Det fanns också de som förordade andra lösningar, nämligen att man skulle ha en mera spridd butiksstruktur. Sedan till frågan om det kommunala planmonopolets effektivitet. När jag tjänstgjorde som länsplanerare i Kristianstads län hade vi där ett praktexempel på hur det monopolet fungerade i det s.k. Välaprojektet, ett stort externvaruhus som skulle anläggas och där två kommuner — Klippan och Åstorp —- kämpade om på vilken sida om gränsen detta externvaruhus skulle ligga. Det lades där t.o.m. fram förslag om någonting så horribelt som att anlägga en permanent villabyggelse i anslutning till det där externvaruhuset. Hur gick det med det kommunala planmonopolet där? — Det riktiga hade naturligvis varit att utnyttja det så, att man hade sagt: Det där vill vi inte ha; vi vill inte ha den där anläggningen! Trafikpolitiskt sett är den orimlig, och från konsumen ternas synpunkt leder den till ökat besvär. Dessutom kommer man med ett planförslag som socialt och byggnadspolitiskt är fullständigt orimligt. Men så skedde inte, därför att den finansherre som stod som initiativtagare till det hela, väl medveten om det kommunala planmonopolets bräcklighet i den maktpolitiska politiken, kunde driva igenom sina planer genom att spela ut kommunerna mot varandra. Det är utifrån den praktiska verkligheten, herr Blomkvist, som man också måste dra praktiska slutsatser. Då räcker det inte att komma med allmänna fromma förhoppningar och dunkelt tal om avvägning mellan olika intressen — vad nu det skall betyda.

Herr talman! Först kan jag personligt notera med glädje att herr Svensson i Malmö är kooperatör, men samtidigt kan jag inte komma ifrån att det väl ändå är så att herr Svensson inte deltar aktivt i det kooperativa arbetet. De exempel som han tagit fram, Gävleföreningen och Solidar i Malmö, är nämligen föreningar som består av medlemmar och där medlemmarna är representerade i olika beslutande organ. Dessa organ är med och fattar beslut om vilken butiksstruktur som konsumentkooperationen på resp. orter skall ha. Det är alltså inte någon byråkrati, herr Svensson, som bestämmer vilken butiksstruktur som en förening skall ha, utan det är medlemmarna i dessa föreningar som indirekt genom sina representanter fattar beslut. Skulle representanterna inte sköta dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt får demokratin fungera där som på alla andra platser: man får se till att det kommer in andra människor som har en annan uppfattning som ligger i linje med den som majoriteten av medlemmarna har. Jag drar den slutsatsen att majoriteten av medlemmarna i de föreningar som herr Svensson hänvisat till har ställt sig bakom butiksstrukturen och då alltså accepterat stormarknader i den mån föreningarna har sådana. Herr Svensson i Malmö säger att utskottet icke skall ta hänsyn till den byråkrati som finns på länsplanen. Jag har personligen ingen erfarenhet från sådan byråkrati, men det har ju herr Svensson. Skulle hans vittnesmål här vara riktigt att vi har en så tungt arbetande byråkrati på länsplanen och att man där inte är intresserad av att få fram arbetena på sådant sätt att det gagnar medborgarna, då är det naturligtvis mycket tråkigt och besvärligt. Jag har inte samma uppfattning som herr Svensson, jag har också erfarenhet från länsmyndigheters arbete. Jag vill understryka att det är inte bara länsmyndigheterna utan även Stockholms läns landsting, där förtroendevalda är med och fattar beslut, som har kommit fram till de slutsatser som jag tidigare framfört. Det måste väl ändå i det här sammanhanget ha en viss betydelse. Därmed har jag inte sagt att det resultat som utredningen kommit fram till kan vara tillämpbart i övriga delar av landet. Det är ett faktamaterial. Nu säger herr Svensson i Malmö att utskottsmajoriteten borde ha tagit hänsyn till den utveckling som ägt rum. Då vill jag säga att vi tycker att detta är en så väsentlig fråga att vi måste ha beslutsmaterial innan vi kan fatta ett helt riktigt beslut. Det är då värdefullt att ha det material som Stockholms läns landsting har arbetat fram. Herr Svensson i Malmö försöker på något sätt göra gällande att när utskottsmajoriteten uttalar att vi i år liksom vid tidigare behandling av denna fråga delar den oro inför den ökade etableringen av stormarknader som kommit till uttryck i motionerna, så skulle det inte vara ärligt menat. När det gäller ärlighet, herr Svensson, så är det alldeles uppenbart att samtliga som står bakom utskottsmajoriteten har den uppfattningen att om vi skriver på det här sättet så står vi också bakom den formuleringen.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
Herr talman! Jag vill replikera på tre saker. Man kan diskutera mycket om hur pass effektiv byråkratin är när den utreder, men nog finns det, som vi många gånger som lekmannapolitiker har anledning att påtala, en sorts självförstärkande och självgenererande effekt i detta utredande, och ofta nyttjas det som motiv för att uppskjuta i och för sig klara och angelägna ställningstaganden. Åtminstone med en del av ”oss” byråkrater är det så att när vi utrett en sak får vi blodad tand och skall utreda så förfärligt mycket till och fördjupa oss, och till sist blir ingenting riktigt färdigt. Det är tyvärr ett fel som vidlåder det svenska utredningsväsendet såväl som andra. Det är därför jag är skeptisk mot att förlänga ett beslut medan utvecklingen fortgår med hänvisning till att det fortfarande behövs utredning, fördjupning osv. när vi bör kunna se det hela ganska klart utifrån den praktiska verkligheten. Jag tackar herr Blomkvist för att han har upptäckt att även jag är kooperativt verksam. Att han inte har gjort det tidigare beror kanske på att jag är det på ett lägre och anspråkslösare plan än han. Min erfarenhet därifrån säger mig emellertid att många beslut, i synnerhet principiella rambeslut, avsiktligt eller oavsiktligt fattas på det sättet att de som egentligen skulle tillfrågas direkt i verkligheten aldrig blir tillfrågade — det gäller inte bara kooperationen utan tyvärr också många folkrörelser. De får inte ta ställning till huruvida kooperationen skall ge sig in i det ena eller andra konkreta projektet. Exempelvis fastställs vid de kooperativa kongresserna vissa ramar, men de är så pass allmänt hållna att de sedan ofta kan fyllas med ett innehåll som ser helt annorlunda ut när det hela kommer till praktik och skall sättas i verket. Då tillfrågas inte människorna om de verkligen vill ha de effekter som blir. Det är ett sätt att bedriva demokrati som är bristfälligt. Det är inte kooperationen och folkrörelserna ensamma om =— det gäller även det parlamentariska styrelseskiktet, där ofta den sanna och verkliga effekten av ramoch principbeslut först i efterhand kan ses. Det är naturligtvis en fara för de mokratin som ligger i detta. På grund av att förhållandena är sådana kan människorna inte ge klara svar och man får inte fram deras synpunkter på samma sätt som om de mera medvetet hade tillfrågats och ställts inför den faktiska verkligheten. Till sist detta med ärlighet. Det är inte jag som är misstänksam till min natur, herr Blomkvist. Men här får jag å ena sidan höra hur ärliga ni i utskottet är i er skrivning och hur ni på samma sätt som motionärerna och reservanterna är oroade av de tendenser som finns. Å andra sidan hör jag herr Blomkvist som talesman för utskottet säga att detta är en så svår fråga att den måste avvägas mellan olika intressen. Då kommer jag i all blygsamhet och ställer frågan: Vilka olika intressen är det som skall avvägas? Hur tungt skall butikskedjornas intressen väga i det här sammanhanget? Det är de frågorna jag ställt. Jag har inte frågat om ärligheten — jar har bara frågat vad herr Blomkvist menade med sitt yttrande.
Herr talman! Bara något kort om konsumentkooperationen. Jag förstår att herr Svensson i Malmö inte är så aktiv inom rörelsen. Ett faktum är att varje konsumentförening som arbetar har långtidsplaner på tre, fem eller upp till femton år. Däri ligger också en plan beträffande butiksstrukturen, där en målsättning för denna har utarbetats. Det gäller vilka olika butiksenheter som skall finnas, vilka butiksnät som skall drivas. Detta redovisas då föreningarna är samlade till möten. Det finns med andra ord möjligheter att även på basplanet ge sin mening till känna om den butiksstruktur föreningen skall arbeta efter. Stormarknaderna är bara ett led i distributionsskedjan.

Det är ett brett fält av intressen som kommer in, och det är alldeles uppenbart att för att kunna fatta ett sådant beslut bör man ha ett riktigt beslutsmaterial. Samtidigt vill jag understryka det jag tidigare har sagt, nämligen att med tanke på den debatt som förts, inte minst här i riksdagen, är jag övertygad om att kommunerna i dag och inom den närmaste framtiden kommer att hanjera de här frågorna på ett helt annat sätt än tidigare. Man kommer att bli betydligt mer vaksam än man har vårit förut.
Herr talman! Vi skall väl inte, herr Blomkvist, tvista vidare om vem som är mest aktiv. Det är mycket möjligt att herr Blomkvist är mer aktiv än jag i det här avseendet. Jag har dock deltagit i många diskussioner inom den kooperativa rörelsen, där de här kritiska synpunkterna mot formerna för handelns koncentration har förts fram. Jag vet också hur diskussionen brukar gå och hur förhållandena är i sådana sammanhang. De som är kritiska har ofta inte det expertkunnande och den auktoritet bakom sig som erfordras i de diskussionerna. Det framgår först i efterhand —- i den praktiska verkligheten — att de ”auktoriteter” som ofta slår ned kritikerna inte alltid har så rätt. Men låt oss lämna den diskussionen, för herr Blomkvist vill väl ändå inte — även om han nu påstår att medlemsdemokratin är så bra inom den kooperativa rörelsen och att detta skulle vara en garanti mot en felaktig butiksstruktur — hävda att någon sådan garanti finns inom den privata handeln. Där måste man ju erkänna att faran i oinskränkt mening gör sig gällande. I privathandeln finns ju inga sådana spärrar som det trots allt potentiellt och formellt sett finns inom kooperationen. Där har vi ju problemet. Vidare, herr Blomkvist, var snäll och svara på den fråga jag ställde: Vad menas med att denna sak skall ”avgöras även med beaktande av de olika intressen som är inblandade”? Är det meningen att butikskedjorna och de som vill etablera stormarknader också skall få sina intressen vederbörligen beaktade, så att vi skall få fler stormarknader i framtiden? Är det herr Blomkvists principiella mening eller är det inte herr Blomkvists principiella mening?
Herr talman! Jag vill understryka vad jag sagt tidigare, nämligen att det finns en rad intressen här. Har inte herr Svensson i Malmö uppfattat det tidigare, skall jag gärna upprepa det.

I det sammanhanget vill jag bestämt hävda att i fortsättningen kan vi räkna med att kommunerna mer än tidigare kommer att ägna sig åt de här frågorna för att få fram en tillfredsställande butiksstruktur. En kort kommentar om konsumentkooperationen. Det var väl ändå inte avsikten, herr Svensson, att vi skulle ha någon debatt om konsumentkooperationen. Det var herr Svensson som tog upp den. Men det är ju alldeles uppenbart att det förhåller sig med konsumentkooperationen som med alla andra folkrörelser i vårt land, nämligen att den organisation som man i dag arbetar med inte är den slutgiltiga. Det finns ingen folkrörelse där man kan säga att nu har vi en organisation som är så bra att vi kommer att behålla den för all framtid. Liksom alla andra folkrörelser kommer konsumentkooperationen att befinna sig i ständig utveckling. Det är min förhoppning att vi skall kunna bygga ut och utveckla organisationen inom konsumentkooperationen så att medlemmarna får större förutsättningar i framtiden än vad de har i dag att delta i ett sådant här för konsumenterna mycket viktigt beslut.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Pettersson i Örebro väckt en motion, där vi yrkar att riksdagen uttalar att statstjänsteman vid tjänstledighet för offentligt uppdrag som ledamot av riksdagen bör vidkännas C-avdrag. Det innebär, som alla vet, att man helt avstår från lönen. Som det mycket riktigt står i inrikesutskottets betänkande nr 9 har motioner med liknande innehåll och yrkande tidigare behandlats i riksdagen. Att avlöning skall utgå för ett arbete som inte utförs kan väl ingen anse vara rätt och riktigt. Jag anser att argumentering härför är obehövlig. Vi framhåller i motionen att förändringar i riksdagsledamots löneförmåner inte får påverka anställningsförhållandena. Under åren 1920-1947 var de här påtalade löneavdragen s.k. A-avdrag och därefter B-avdrag. Senare blev det dubbla B-avdrag. Under åren 1972-1974 var löneavdraget ett B-avdrag förhöjt med 120 96. Beträffande motionen säger utskottet att genom kollektivavtal har de senaste årens löneavdrag för statsanställd riksdagsman successivt ökat och utgör från den 1 januari i år 80 96. Jag förmodar att det bl.a. är de påpekanden som gjorts här i riksdagen som bidragit till den förändring som ägt rum. Jag minns från den debatt som fördes i riksdagen 1973 att det faktiskt inte bara var från centerpartiet som kritiken mot de tilllämpade avlöningsavdragen framfördes. Jag hoppas att de 20 96 som nu är kvar också skall försvinna vid nästa löneförhandling. Herr talman! Utskottet är enigt i sitt betänkande, och jag skall inte heller framföra något yrkande.
Herr talman! Centerpartiet gnolar sin gamla visa om orättfärdighet i år också och visar sin fientliga inställning mot statstjänstemännen. Motionen är i och för sig inte mycket att bry sig om, men den anda som ligger bakom bör uppmärksammas icke bara i det här huset. I motionen talar man med stora ord om jämlikhet och annat. Men om vi skall få 111 jämlikhet, herr Fågelsbo, måste vi plocka fram varendra riksdagsledamot och se om denne förlorar och hur mycket. Hur mycket förlorar herr Fågelsbo själv? Skall vi gå hem till herr Fågelsbo och ta 80 96 av lönen för att få jämlikhet med statstjänstemännen? Det är ju kontentan av den uppfattning som här förts fram. Statstjänstemännens förhållanden är offentliga, och det syns hur mycket de får ha kvar, men det är ingen som vet hur mycket herr Fågelsbo har kvar. Det är en väl förborgad hemlighet. Låt oss komma överens om ett system där man berövar alla 80 A. Om vi kan göra det skulle det bli jämlikhet. Men jag förmodar att det inte är den formen av jämlikhet som herr Fågelsbo eftersträvar —- inte jämlikhet alls. Den tanke som ligger bakom den här motionen är ganska upprörande, för i själva verket är i stället statstjänstemännen grymt diskriminerade. Det är nämligen så att statstjänstemän inte får någon reell visstidspension när de avgår från riksdagen. De får formellt visstidspension, men den dras från lönen, så i praktiken får en statstjänsteman icke ett öre i visstidspension. Om herr Fågelsbo och jag sitter 15 år vardera i riksdagen får herr Fågelsbo 49 000 kr. när han avgår och jag får inte ett skvatt. Är det jämlikhet, herr Fågelsbo? Tycker herr Fågelsbo att det är riktigt? När vi är så diskriminerade på det planet är det faktiskt mingt sagt diskriminerande — för upphovsmännen — att väcka sådana här motioner. Om man vänder på förhållandet och en statstjänsteman som är pensionerad från sin tjänst kommer in i riksdagen, sådant inträffar ju, får denne inget avdrag på sitt riksdagsarvode — därför att det är ett arvode och ingen lön. Det är mycket besynnerligt! Det borde i varje fall vara konsekvens i galenskapen. Det är det alltså inte. Kan inte herr Fågelsbo väcka en motion med det syftet i stället? Då finge man någon liten jämlikhet. Sedan säger herr Fågelsbo som vanligt — vi hörde den visan i fjol också — att man inte skall ha lön för ett jobb man inte gör. Men herr Fågelsbo uppbär riksdagsarvode även på sommaren. Går herr Fågelsbo verkligen omkring här i kammaren och väcker motioner och håller små anföranden på somrarna? Kalla då hit oss, så vi kan få höra de visdomsord som hérr Fågelsbo uttalar från talarstolen. Det är innebörden av motionen: man skall inte ha något riksdagsarvode om man inte gör någonting på sommaren. Nu vet jag att herr Fågelsbo kommer att säga att man slår ut arvodet på årets alla månader; men det spelar ingen roll: det är faktiskt så att vi har arvode även på sommaren, då vi i stort sett icke gör något jobb som riksdagsledamöter. Som sagt, motionen borde begravas i glömska, och motionärerna har fått en mycket befogad knäpp på näsan av utskottet, vilket jag noterat med glädje och tacksamhet. Detta är som sagt avtalsfrågor. Det har utskottet rätt i. Det finns en motion när det gäller visstidspension av herrar Ekinge och Lidgard och fruarna Anna-Lisa Nilsson och Gördis Hörnlund. Den kan vi alltså inte bifalla här i riksdagen, men den bör naturligtvis bejakas av de avtalsslutande parterna. En så grym orättvisa kan inte gärna få bestå!

Nr 24 . Herr talman! Vi är vana vid ättihere Sjöholm, när han kommer upp Fredagen den i talarstolen, brukar demonstrera olika egenskaper. I dag har han faktiskt 21 februari 1975 försökt vara något av illusionist och framställa det som är ett privilegium för vissa — för statstjänstemännen i detta fall — som om det skulle vara — Löneavdrag för diskriminerande i stället. Vi har i vår motion sagt att man inte skall = statstjänsteman till ha lön för mer än ett arbete, och statstjänstemän har en statstjänste — följd av uppdrag mannalön och riksdagsersättning, där i båda fallen staten betalar. Det — som riksdagsledaär det som vi finner att det ligger en orättvisa i. mot Vidare blandar herr Sjöholm i detta sammanhang också in dem som arbetar inom andra näringar. Det är en helt annan sak, som riksdagen inte kan yttra sig om. I vad gäller frågan att riksdagsarvode utbetalas också under sommaren vet herr Sjöholm lika bra som alla vi andra, att detta endast är en följd av att årsarvodet uppdelats på alla årets månader. Jag erinrar mig att herr Sjöholm också anförde det argumentet när vi diskuterade den här frågan i riksdagen för ett och ett halvt år sedan. Vad vi har velat understryka är att det i detta sammanhang inte skall utgå mer än en lön från staten.
Herr talman! Det är riktigt att jag bemötte herr Fågelsbos argument att man inte skall ha lön, om man inte gör någonting, på samma sätt i år som i fjol, men ett dumt påstående fordrar samma replik när det än framställs. Vidare skulle jag ha demonstrerat olika egenskaper. Men vad herr Fågelsbo å sin sida på ett mycket gravt sätt demonstrerar är en fientlig inställning mot statstjänstemännen. Nu visar det sig att herr Fågelsbos krav på jämlikhet krympte så att det nästan försvann under bänken, ty nu gällde det endast statstjänstemän. Det skall alltså inte vara jämlikhet mellan en statstjänsteman och en jordbrukare som herr Fågelsbo. För allt i världen — där skall det inte vara någon jämlikhet. Herr Fågelsbo har väl lön som jordbrukare under den tid som riksdagen pågår —- men det skulle man enligt motionärerna alltså inte få ha. Nej, ju fler gånger herr Fågelsbo yttrar sig i denna debatt, desto mera falskt skorrar hans argumentering. Det är inte fråga om något rättvisekrav utan snarare om raka motsatsen. Hur vore det om centern skottade rent framför sin egen dörr innan man började intressera sig för andras? Jag kan t.ex. erinra om en riksdagsman som blev landstingsråd men som fortfarande satt kvar i riksdagen för att få full pension. Han lyfter nu 49 000 kr. i visstidspension och har en furstlig lön som landstingsråd. Har inte herr Fågelsbo ett ord att säga om det? Jag skulle kunna plocka fram minst ett tjog — eller fler — centerpartister som inte har det minsta avdrag på sin lön medan de är i riksdagen. Men där slutar herr Fågelsbos rättvisekrav. Det är bara statstjänstemännen som skall klämmas åt. Icke med ett ord berörde herr Fågelsbo denna diskriminering. 113 Herr Fågelsbo nämnde icke heller med ett ord visstidspensionen. Kan inte herr Fågelsbo svara ja eller nej på frågan om det är rättvist att herr Fågelsbo får 49 000 kr. medan en bänkkamrat, som är statstjänsteman med samma antal riksdagsår, icke får ett öre i sådan pension? Kan jag inte få ett svar på det?

Herr talman! Det är förklarligt att herr Sjöholm blir litet irriterad i denna fråga. Det är givetvis inte så roligt för honom att behöva tala i egen sak. Herr Sjöholm säger att en jordbrukare som är här i riksdagen uppbär ersättning från sitt jordbruk. Men under den tiden får väl jordbrukaren —- och andra som driver rörelse i någon form — leja en annan person för sitt arbete hemma. Sedan försöker herr Sjöholm påstå att jag är ute för att diskriminera statstjänstemän osv. Det är inte det frågan gäller utan det är den avlöning som skall utgå eller inte utgå i detta fall. Så tog herr Sjöholm upp en annan fråga, nämligen visstidspensionen. Jag har i min hand bestämmelserna för denna, och de innebär att det sker en samordning, så att man får ersättning motsvarande en enda pension. I det avseendet är alltså rättvisan genomförd.
Herr talman! Jag hade alldeles rätt när jag påstod att det skulle bli värre och värre, ju fler gånger herr Fågelsbo begär ordet. Nu säger nämligen herr Fågelsbo att det råder rättvisa. Det är rättvist att herr Fågelsbo får 49 000 kr. medan en statstjänsteman inte får någon ersättning för samma arbete i riksdagen. Det är den rättvisa som herr Fågelsbo ansluter sig till. Herr Fågelsbo säger att jag blir irriterad. Man kan bli irriterad när man hör herr Fågelbos upprörande argumentering. Herr Fågelsbo försöker framställa det som rättvisa att vi som sitter i riksdagen inte alla skall ha samma pension när vi avgår. Man skall inte ha full lön för ett ansvarsfullt jobb som statstjänsteman därför att man en gång har betrotts med ett förtroendeuppdrag. Det är den form av rättvisa som herr Fågelsbo ansluter sig till — och förmodligen centerpartiet. Som jag nyss sade är det värt att uppmärksamma, icke bara i detta hus utan bland alla statstjänstemän ute i landet. Det är en diskriminering som herr Fågelsbo är ute efter. Jag talar kanske i egen sak, men jag talar också i alla statstjänstemäns sak. Och herr Fågelsbo talar i egen sak när han tycker att det är alldeles rätt att han inte har ett öres avdrag i sitt jobb, medan statstjänstemän skall ha 80 96 — och det är dessutom en mycket sjuk sak.

Herr talman! Som utskottets representant i den här debatten kan jag fatta mig ganska kort, eftersom motionären har förklarat sig i stort sett nöjd med utskottets skrivning. Han har inte heller framställt något särskilt yrkande. Herr Fågelsbo påminde om det avtal som träffades i slutet av förra året och noterade att det har skett en förändring i den riktning som han och andra motionärer har kämpat för i många år. Han inkasserade det i viss mån som en seger, och det må vara honom obetaget. Men jag vill tillägga att jag inkasserar som en seger för utskottet att vi i dag för första gången har ett alldeles enigt utskott bakom betänkandet. Vad är det vi har sagt i utskottet?